Herr talman! Under hela 1960-talet har skattedebatten präglats av tanken på en stor samlad skattereform. Det Strängska lapptäcket har ju för länge sedan varit moget för utrangering. Ingenting har vi haft att sätta i stället. Äntligen skall vi nu ta det stora greppet! Men när det samlade skattepaketet nu ligger på riksdagens bord hade vi ju räknat med att det skulle vara ett förslag som syftar framåt och passar också för 1970-talet. Det dröjer säkert länge innan det blir någon ny, genomgripande revision, men reformen för 1970-talet är redan passerad av 1960-talets diskussion och 1960-talets krav. En del effekter är urholkade redan innan det nya systemet träder i kraft. När skattepaketet slutligen kom borde vi ju verkligen ha varit väl förberedda. Vi hade räknat med att representanter för de politiska partierna och för arbetsmarknadens parter — i detta fall precis som när det gällt alla andra stora reformer — skulle ha fått vara med och utreda och påverka. Men det ville inte finansministern. Att vara »seg selv nok» är en god levnadsregel i herr Strängs enmansdemokrati. Jag förstår att detta förfaringssätt kan behöva en försvarsminister. Jag ser att det egendomliga i dag inträffat att det är just försvarsministern som sitter på regeringsbänken och tydligen skall försvara handläggningen av skattepaketet. Det är inte så mycket mindre egendomligt än att vi också har familjeministern här, eftersom man i hela den debatt som förevarit sedan mittenpartierna framlade sitt förslag gjort allt vad man har kunnat för att tala om att skattepaketet inte är någon familjereform utan en skattereform. Kombinationen på regeringsbänken är intressant.

Man raljerar bort vår fina demokratiska utredningstradition, just i en tid när kraven på offentlighet och medinflytande växer sig allt starkare. Jag tror att detta sätt att arbeta har skadat själva saken. Oppositionspartierna och en mångfald organisationer, vilkas kritik av förslaget faktiskt varit alldeles ovanligt samstämmig, hade säkert kunnat avhjälpa många brister. Jag tror att finansministern, som är väldigt mycket människa — och som tyvärr inte är här nu — håller med mig om att han, även om han är maktfullkomlig dock inte är fullkomlig. Mycket hade kunnat bli bättre. Att han tagit intryck av en mycket bred opinion visar också reträtten när det gäller beskattningen av familjeföretagen och skatten på gåvor till föreningar med religiösa och ideella ändamål. Även för det hemliga interna kanslihusarbetet har förberedelserna uppenbarligen varit bristfälliga. Vi har ju haft en låginkomstutredning arbetande i flera år. Den tillkom för resten efter en folkpartimotion 1965. Den har år efter år utlovat sitt första delbetänkande. Enligt den senaste riksdagsberättelsen skulle delbetänkandet komma i början av 1970. Men ännu har det inte kommit. Jag har en färsk uppgift för dagen från upplysningstjänsten, som säger att betänkandet skall komma i augusti—september 1970 — det är alltså sista budet. Det är mitt i valrörelsen. Det kanske kan vara värdefullt att ha det då. Den inkomststatistik vi har är helt otillräcklig — det tror jag alla är överens om — och kan inte ge en nyanserad bild av låginkomststrukturen. Men en av skattepaketets allra viktigaste punkter gäller just låginkomsttagarna, Man handlar helt i blindo när man inte har just detta material till förfogande. Har ordföranden i den här utredningen måhända också skrivit brev till regeringen och sagt att det här är hett stoff, att vi har en valrörelse framför oss och att det då gäller att avgöra vad som skall komma fram? Har man funnit att det är bättre att Per Holmberg skriver artiklar i tidningen Vi och alla möjliga andra tidningar och uppträder i TV än att vi får ett fullständigt och seriöst material som underlag för behandling av den här viktiga frågan i riksdagen? Annars kan finansministern minsann vara stenhård när det gäller att klämma fram utredningsresultat. Jag minns hur vi i familjeskatteberedningen fick jobba i slutskedet för att kunna lyda finansministerns bestämda order att vara klara på några veckor — proposition skulle då hinna läggas fram till 1969 års vårriksdag. Att den sedan inte kom förrän ett år försenad är en annan historia. Skatteförslaget har flera bra inslag: lättnad för låginkomsttagarna, förskjutning mot indirekt beskattning, indivi När finansministern i höstas började lätta litet på förlåten blev vi i vårt parti verkligen glada. Äntligen kanske han ger med sig och tar bort t.ex. straffskatten för de ensamstående som vi så länge har kritiserat. När finansministern var telefonväktare i januari, satt jag fylld av beundran för det patos som han visade när det gällde att försvara omläggningen till den individuella beskattning som han förut varit så totalt ointresserad av. Jag hälsar finansministern välkommen på den individuella beskattningens linje. Det är klart att vi inte skall rösta emot de här tre viktiga förslagen bara därför att socialdemokraterna har röstat emot dem när vi har fört fram dem — det vore väl ändå alltför barnsligt. Folkpartiet är det första politiska parti som skrivit in kravet på en individuell beskattning i sitt program. Kravet fanns också med i skriften »Mittensamverkan» 1966 och 1968. Men en sida av den här frågan har finansministern inte förstått, nämligen att man, för att inte barnförsörjarna skall komma i kläm, måste i samband med omläggningen göra en betydande satsning just på barnförsörjarna. Därutav har propositionen verkligen intet. Kompensation för prisoch momshöjningar — det är allt. Familjeskatteberedningen, som i propositionen faktiskt åberopas litet för mycket, hade tre alternativ. Enligt de alternativen skulle minst 1000 miljoner och maximalt 2 200 miljoner användas till direkt ökning av barnstödet, men märk väl att utredningen då inte hade 4 500 miljoner extra i momspengar till förfogande för att förbättra det direkta systemet. Finansministern tar nu just så här mycket i anspråk — 4,5 miljarder — men barnen får ändå bara 500—600 miljoner. Det är därför som vi har krävt att man redan nu skall göra någonting åt den här saken och att barnen under 7 år skall få 1700 kronor i barnbidrag. Det är bara en grundplåt som hjälper de unga barnfamiljerna. Vi måste sedan gå vidare, och vi bör göra det enligt en i förväg fastställd plan. Ett särskilt stöd till hemmafrufamiljerna vid övergången till en individuell beskattning är nödvändig. Regeringen har föreslagit avdraget på skatten. Det är inget avdrag på inkomsten utan fungerar i själva verket som ett bidrag — så långt är det bra. Det skall gå till ensamstående med barn, och det skall gå till hemmafruar. Men vi kan i mittenpartierna inte förstå att man skall undanta de ensamstående med barn, om de har låga inkomster. Det finns faktiskt många sådana, inte minst kvinnor. Och så skall man undanta hemmafruar, om deras män har låga inkomster. Regeringen satsar 1750 miljoner på det här avdraget — det är 'vad det kostar. Nu vill vi lägga till 90 miljoner för att också de som har särskilt låga inkomster skall få det — de har väl också svårigheter att gå ut på arbetsmarknaden. Vi trodde att regeringen då skulle svara: »Så bra! Det här skall ju vara en jämlikhetsreform. Det är fint att ni vill gå ett steg längre.» Men hör och häpna — man försöker hitta alla tänkbara tekniska svårigheter för att de verkligt behövande skall bli utan. Är det detta man syftar på när man talar om att politik är att vilja? Den expert som lämnade svar på frågor i utskottet tyckte inte alls att det skulle vara någon svårighet att tekniskt klara vårt förslag, så jag tror det går bra när frågan kommer till finansdepartementet för den översyn som vi har begärt. Han talade sakligt och lät inte upphovsmannarätten påverka sin uppfattning om svårighetsgraden.

Det tycker vi i mittenpartierna att de bör kunna få, och det är bara om detta som vårt förslag om de faktiskt sambeskattade rör sig. I socialdemokraternas »Debattfakta» — det heter alltså »fakta» — säger man om folkpensionärernas extrainkomster att det i vissa olyckliga fall kan betyda en direkt förlust att förvärvsarbeta. Jag vill tacka för erkännandet att vi har rätt på den punkten. Vi har i flera år sagt just detta och länge försökt trumma in det. Men dagens besvärande tröskeleffekter vid pensionärernas extraarbeten försvinner inte, som det sägs i denna information. Om vi antar skatteförslaget i det skick som det föreligger, blir det upp till 90 procents marginalbelastning för stora grupper av folkpensionärer med extrainkomster. Det kan fortfarande inte vara rimligt. Låt oss kvickt få bort sådana skönhetsfläckar! Även för vanliga inkomsttagare är marginalskatterna ett allvarligt problem. För inkomsttagare mellan 20 000 och 55000 kr. blir marginalskatten skärpt, i vissa normalinkomstlägen med upp till 10 procentenheter. Det kan väl ändå inte vara försvarbart. Om man läser utskottets skrivning, finner man att även utskottets majoritet uppenbarligen har förståelse för den synpunkten. Det behövs en snabb översyn. Såsom marginalskatterna ser ut, har jag den djupaste förståelse för att finansministern i det längsta ville undanhålla folket den oangenäma informationen. Han lät ju också därför bli att ta med marginalskattetabellen i propositionen. Regeringens beräkningar brukar ju genomgående vara optimistiska. Men vi vet att inflationen för närvarande är hög, och den senaste utvecklingen tyder ju inte precis på någon minskad hastighet i inflationstakten. Löntagarna och andra grupper kommer naturligtvis att vilja kompensera sig för inflationen — ingen vill väl se sin lön uppäten av prisökningar. De kräver också därför stora lönehöjningar bara för att behålla sin nuvarande standard. Men högre lön medför högre skatt, särskilt just i mellangrupperna med inkomster omkring 30 000 kronor. Jag antar förstås att det finns någonting som heter mellangrupper. Eller man kanske menar från regeringssidan att det bara existerar låginkomstgrupper och höginkomstgrupper? I varje fall verkar det ofta så på argumenteringen. I vad jag i varje fall kallar mellangrupperna — det är just de som drabbas när det gäller marginalskatterna — stiger skatten brant med ökade inkomster. Löneförhöjningen resulterar i proportionellt högre skatt. även om den bara är kompensation för höjda priser medför den hårdare beskattning. Inflationen ger staten extra inkomster, och de tas minsann inte bara från höginkomsttagarna. Det bästa sättet att komma till rätta med detta problem är givetvis att stoppa inflationen. Men att stoppa Iden helt och hållet lär knappast gå. Då kan man — som mittenpartierna föreslår — i stället indexreglera skattesystemet. Hela oppositionen är ju för resten överens på den punkten. Då sätter man stopp för den automatiska skattehöjningen som ger pengar men ingen obehaglig skattedebatt. Indexreglering av skatteskalor ger inte i och för sig högre eller lägre skatter. Det ger just de skatter som riksdagen beslutar. Behovet av en utbyggd undervisning eller ett förstärkt socialskydd kan motivera ökat skatteuttag. Konjunkturmässigt kan också en överhettning i ekonomin motivera en skärpt beskattning. Men det är något helt annat än att fi nansministern automatiskt skall få en skattepremie för varje stabiliseringspolitiskt misslyckande. Ju sämre konjunkturpolitik, desto fler miljoner rullar in. Vill man invända att just en svag finanspolitik är ett skäl för en ordning där inflationen övertar riksdagens rätt att beskatta svenska folket — är det inte detsamma som att inkompetensförklara de politiska organen? Vi har anvisat förbättringar i flera etapper. Och det är alldeles självklart att vi är beredda att medverka till finansieringen av våra förslag. I den stora omfördelning det här gäller finns det verkligen ingenting som är sakrosankt — utom för finansministern förstås. När han i januari föreslog 4 procent moms, då var det absolut det rätta, ett heligt tal. När han i mars föreslog 5 procent då var det absolut rätt, då var det ett heligt tal. Allt annat är mindre lämpligt, oansvarigt. När finansministern tidigare presenterade konturerna till skattereformen var det riktigt att göra denna finanspolitiskt neutral, nu skall den innebära en finanspolitisk förstärkning med 400 miljoner, och det är lika heligt. Finansministern är duktig, och det duktiga består inte minst i att vara övertygande, även när han har fel — eller får fel. Men någon övernaturlig visdom finns faktiskt inte heller i finansdepartementet, och det är därför vi vågar att komma med våra förslag till förbättringar. I dag skall vi besluta om det största solidaritetsprov som det svenska folket har ställts inför på många år. Socialdemokraterna säger — de gör det just i en av de många intressanta s.k. Debattfakta — att det går en principiell skiljelinje mellan borgerliga och socialdemokrater. Socialdemokraterna inriktar sig på lättnader för låginkomsttagarna, och samtidigt avslår de alla våra förslag, som faktiskt huvudsakligen skulle hjälpa just de sämst ställda. Det här är en jämlikhetsreform. Ja visst, i den mån den reparerar de skador som har uppstått genom 1960-talets skattepolitik. Inflationen, straffskatten för ensamstående, sambeskattningens orättvisor, eftersläpningen för låginkomsttagarna, försummelser gentemot barnförsörjarna samt ökningen av särskilt den kommunala beskattningen är något av det som nu skall repareras. Det är inte obefogat att kalla det just för en jämlikhetsreform, men det är en reform med betydande brister. Och det är trist att konstatera att reformen har arbetats fram just på ett sådant sätt att majoriteten nu ser sig tvingad att avslå de förslag till förbättringar som vi fört fram, framför allt när det gäller just låginkomsttagare, pensionärer och barnfamiljer.

Herr talman! Redan under förra året tog företrädare för regeringen och då naturligtvis främst finansminister Sträng upp skattefrågan på ett alldeles speciellt sätt. Han ville uppenbarligen skapa ett intryck av att det svenska folket nu för första gången efter nära 40 års socialdemokratiskt regerande skulle kunna emotse en rejäl skattesänkning. På samma gång gjorde andra företrädare för regeringspartiet gällande, att den här skattereformen också skulle vara en stor jämlikhetsreform. Alla skulle få det bättre. Låginkomsttagarna skulle få ökade inkomster genom lägre skatt, mellaninkomsttagarna skulle inte behöva räkna med en skärpning av beskattningen och endast de allra högsta inkomsttagarna skulle kanske komma att drabbas av en viss ökning av belastningen. Det här temat utvecklades först i Gunnar Strängs anförande vid socialdemokraternas s.k. storrådslag i Folkets hus här i Stockholm den 6 september förra året. Det var alltså inte i riks dagen som finansministern ville ange riktlinjerna för hur han då såg på skattepolitiken. Det finns anledning att erinra litet om finansminister Gunnar Strängs anförande om skatterna vid det tillfället. Det var nämligen då, som finansministern försökte fria till alla dem, som i åratal önskat en omläggning av det socialdemokratiska skattesystemet. Det var då han saknade tungt vägande skäl för en lindring av framför allt den direkta skatten. Det var då han pekade på, att Sverige bland världens industrialiserade länder odiskutabelt leder skatteligan. Det var då finansministern hävdade, att vi här i landet hade kommit rätt nära gränsen för vad vi ville avstå till den del av vår standard, som samhället garanterar och som i många fall andra än vi själva tar hand om. Det var också då, som finansministern klarsynt hävdade, att det inte fanns någon regering som hade möjlighet att tvinga medborgarna att till varje pris stanna kvar i landet, om de finner det bättre — bl.a. med hänsyn till skattepolitiken — att slå sig ned någon annanstans. Slutligen förklarade han också, att vi i dag lever i en atmosfär med hårda påfrestningar på skattemoralen. Även marginalskatten och skatteprogressiviteten över huvud taget berördes, och finansministern konstaterade, att någon effekt i inkomstöverflyttning genom skärpt progressivitet inte var praktisk politik. Ja, han gick t.o.m. ett steg längre och sade, att det inte heller var praktisk politik att låta de bättre betalda ta en direkt standardsänkning av märkbar betydelse för ett relativt snabbare avancemang för de lågavlönade. Men knappt en månad efter denna nya, märkliga, intressanta, principiella programförklaring rörande regeringens kommande skattepolitik — en förklaring som för övrigt inhöstade mycket beröm och det var väl avsikten — togs det mesta av vad finansminister Sträng sagt tillbaka. Det var finansministern själv, som backade ur i ett nytt anförande — som vanligt inte här i riksdagen utan inför den socialdemokratiska partikongressen ungefär en månad senare. Nu ville finansministern framstå som talesman för de grupper inom regeringspartiet, som konsekvent och medvetet vill fullfölja en skatteskärpningspolitik i syfte att genomföra en socialistisk ekonomi i vårt land. Efter partikongressen blev det tyst — eller nästan tyst. En och annan antydan om vad man förberedde i kanslihuset släpptes ut i sonderande syfte, men en normal, öppen beredning genom offentlig utredning och ett remissförfarande fick inte komma i fråga. När vi från oppositionens sida ville få fram material om det kommande skatteförslaget, möttes detta med maktfullkomlighetens kalla hand. >Ni får vänta till dess vi i sinom tid lägger fram vårt förslag», sade finansministern. Inte ens i statsverkspropositionen i januari i år var regeringen beredd att lämna tillräckligt med informationer för att en öppen demokratisk debatt mellan regering och opposition och mellan organisationer och den allmänna opinionen skulle kunna etableras. Det var först den 13 mars, som regeringen avslöjade sina verkliga tankar — men inte ens då fullständigt. Den proposition, som då lades fram, var tunn och medvetet ofullständig. Tabeller utvisande hur de nya skatterna skulle drabba inkomstökningarna för olika inkomstgrupper saknades. Några samhällsekonomiska analyser av skatteförändringarnas effekt fanns inte heller med, och någon utredning av hur skatteförslaget skulle komma att påverka statens inkomster gavs inte då. Jag tror jag vågar säga, att ingen socialdemokratisk finansminister någon gång har presenterat ett så hafsigt, slarvigt och illa geaomtänkt förslag till skatteomläggning som skett denna gång. Jag har tidigare i denna kammare haft anledning att komplementera finansministern för hans obestridliga kunnighet, hans analytiska förmåga, hans skicklighet och inte minst hans i flera bemärkelser överlägsna sätt att uttrycka sig. Det är bara att beklaga, att finansministern denna gång i den för inkomsttagarna avgörande politiska frågan om hur det nya skattesystemet skall utformas trots sin förmåga inte har kunnat genomföra den lättnad i den direkta beskattningen, som han ställde i utsikt i september förra året. Det är därför helt naturligt, att man ställer frågan om finansminister Sträng också med sin personliga övertygelse står bakom de skattehöjningsförslag, som nu läggs fram, eller om rädslan att bli omskakad av de nya allt starkare vänstergrupperna inom hans eget parti blivit honom övermäktig. Är då allt i regeringens förslag omöjligt att genomföra? Nej, det är det naturligtvis inte. Enskilda delar av skatteförslaget kan också vi i moderata samlingspartiet acceptera, eftersom en del i det överensstämmer med sådant som vi många gånger framhållit. En övergång till ökad konsumtionsbeskattning för att skapa utrymme för en reformering av den direkta beskattningen är en väg som vi för länge sedan pekat på. Att därvid barnfamiljer och pensionärer måste kompenseras har vi också framhållit. Att de verkliga låginkomsttagarna måste få en betydande skattelättnad har vi hävdat tidigare än vad regeringen gjort. Vi har dessutom velat få möjligheterna att införa s.k. negativ skatt utredd. Den sammanlagda effekten av det socialdemokratiska skatteförslaget kan vi emellertid absolut inte godta. Låt mig redan nu slå fast, att det är fråga om ett skattehöjningsförslag. Även om det påstås vara vad man kallar statsfinansiellt neutralt är det ett skattehöjningsförslag — jag kanske inte skall säga »påstås vara» utan »påstods vara>, eftersom även regeringen nu förändrar sin beskrivning av förslagets effekter. Det är bara på papperet som statens inkomster inte påverkas och det är också bara på papperet som två tredjedelar av vårt lands inkomsttagare får en lättnad i beskattningen. Den kraftigt skärpta skatten på löneökningar, den s.k. marginalskatten, gör nämligen att skatteförslaget får en helt annan verkan. Den alltför brutala omläggningen av familjebeskattningen medför vidare att vissa familjer i särskilt hög grad drabbas. Det sätt på vilket socialdemokraterna presenterar sitt skatteförslag är dessutom ett exempel på en ovanligt otillständig konsumentupplysning. Såsom ett skattehöjningsförslag är det kanske utomordentligt skickligt utformat men såsom ett förslag för skattesänkning för stora grupper och såsom en jämlikhetsskapande reform är och förblir det en bluff. Vi har i vår reservation nr 5 vid bevillningsutskottets betänkande nr 40 gjort en del beräkningar om den reella inkomständringen under åren 1970— 1976 för inkomsttagarna under vissa närmare föregivna förutsättningar. Vi har därvid antagit att priserna skall stiga med 4 procent — det är onekligen ett modest antagande under förutsättning att den socialdemokratiska regeringen fortsätter att driva sin ekonomiska politik på det sätt som den gör. Vi har vidare antagit, att lönerna skall stiga med 7 procent, att kommunalskatten skall stiga med bara 50 öre om året samt att riksdagen också kommer att anta de av regeringen föreslagna skattereglerna. Vi fann då, att det endast var de ensamstående med en lön understigande eller omkring 25 000 kronor, som under dessa förutsättningar skulle komma att få en reallöneförbättring de närmaste fem åren. Men det är ingen reallöneförbättring att yvas över. Den stannar nämligen vid blygsamma 0,3 procent 'om året. Och för en gift man med två barn, vars hustru saknar inkomst, uppstår i praktiskt taget inget fall någon reallöneförbättring. Inkomsttagarna i lägena 25 000—35 000 kommer att få vidkännas en årlig standardförsämring kom ca en halv procent. Herr talman! Låt mig härefter gå över till de problem, som jag tror att vi oavsett politisk värdering och tillhörighet helt enkelt inte kommer ifrån, nämligen skattesystemets konsekvenser för den samhällsekonomiska utvecklingen. Sambandet mellan skattesystemets utformning och den samhällsekonomiska balansen är ett faktum — det finns där hela tiden. Jag räknar inte med att finansministern skall göra några invändningar, då jag påstår att det inte bara är skattetrycket som sådant utan också metoderna att ta ut skatterna som har betydelse för utvecklingen av vårt lands ekonomi. Detta är emellertid något — och jag har pekat på det tidigare — som regeringen förbigått med tystnad då den lagt fram sina förslag om nya direkta och indirekta skatter och ny kapital-, arvsoch gåvobeskattning. Det finns där inte någon analys av skattesystemets inverkan på den ekonomiska utvecklingen i Sverige, vare sig på kort eller lång sikt. Finansministern nöjer sig med att beskriva sitt skatteförslag som samhällsekonomiskt neutralt. Jag vågar påstå att det är det inte. Möjligtvis kan man tala om, att det teoretiskt kan vara budgetmässigt neutralt. En omfördelning mellan direkt och indirekt skatt kan ju i och för sig ge lika stora inkomster för staten. Å andra sidan påverkar själva omläggningen samhällsekonomin, ty sänkta direkta skatter ökar t.ex. konsumtionen men också sparandet. Skärpta marginalskatter däremot — som regeringen nu föreslår — minskar sparandet, driver upp arbetstagarnas krav på lönekompensation och påskyndar inflationen. Allt detta har ju stor betydelse för den samhällsekono miska stabiliteten. Nu innebär emellertid det nya skattesystemet, som regeringen ju till varje pris vill genomdriva, absolut inte ett oförändrat skattetryck eller ens oförändrade inkomster för staten. Över en femårsperiod ger redan det nuvarande skattesystemet staten 8 å 10 miljarder kronor mer i inkomst, och de nya skatterna tar därutöver 12 miljarder ytterligare av skattebetalarna. 12 miljarder i nya skatteintäkter är onekligen ovanligt frisk aptit även för en socialdemokratisk finansminister av Gunnar Strängs omfång. Först i kompletteringspropositionen — alltså två månader efter det att riksdagens ledamöter fick läsa regeringens skatteproposition — har regeringen tvingats medge att det är på detta sätt. I den reviderade finansplanen skriver finansministern: »Skattereformen medför en betydande uppräkning av statsinkomsterna. Under den period som långtidsbudgeten avser lyfts inkomstnivån under 1971/72 med ca 1,4 miljarder kr. och under 1974 71 är ytterligare statsinkomster på 750 miljoner kr. att vänta. Vi i moderata samlingspartiet har gång efter annan framhållit, att redan det nuvarande skattesystemet med den skarpa progressiviteten och de alltför höga marginalskatterna har varit en kraftigt bidragande orsak till den allt snabbare prisstegringen. Vi har i dag djupgående problem i vårt lands ekonomi. Dessa problem är i stor utsträckning en följd av den utformning som socialdemokraterna givit vårt skattesystem. I dag måste vi konstatera, att regeringens skatteförslag är en fortsatt marsch på samma skattepolitiska väg som hittills har följts. Vi måste också konstatera, att förslaget ytterligare kommer att försvåra våra möjligheter att upprätthålla samhällsekonomisk balans. Den direkta orsaken till detta är na turligtvis hur vi inkomsttagare reagerar inför skatteskärpningarna. Det är såvitt jag förstår naturligt att vanliga inkomsttagare i vårt land inför det snabbt växande skattetrycket vidtar försvarsåtgärder för att kunna bibehålla sin levnadsstandard och även få en rimlig standardförbättring. Vi försöker kompensera oss i löneuppgörelserna mellan arbetsmarknadens parter. Vi minskar det personliga sparandet. Det kommer säkert också att finnas många som försöker tillgodogöra sig icke beskattningsbara inkomster. Den kvalificerade arbetskraften kommer i växande grad att söka sin utkomst i andra länder. Kapital kommer att flyta ut både genom turismen och placeringar av pengar i utlandet. För 1969 uppvisar turistnettot ett underskott på 1200 miljoner kronor. I år beräknas det bli ännu större eller 1400 miljoner kronor. Man kan även beskriva detta på ett annat sätt. Mellan 1968 och 1969 skedde en negativ förändring av kapitalbalansen med något över 1 000 miljoner kronor. Detta är också ett resultat av en felaktigt förd skattepolitik. Valutareserven, som minskade med omkring en tredjedel förra året, fortsätter att smälta ihop. Importen utvecklas snabbare än exporten. Det är klart, att vår internationella konkurrenskraft påverkas av detta vad än regeringen påstår. Det som jag för ett år sedan kallade en släng av engelska sjukan när det gäller svensk ekonomi har i själva verket visat sig vara ett långt allvarligare sjukdomsangrepp än vad det då fanns anledning att tro. Under flera år har regeringen hävdat, att det inte finns något direkt samband mellan lönebildningen i Sverige och skatternas utformning. I dag går det inte att med framgång göra detta gällande. Vi vet att löntagarorganisationerna talar om lön efter skatt och inte om lön före skatt. Vi har fått rader av tecken på att så kommer att bli fallet i än högre grad i avtalsförhandlingarna för kommande år. TCO, SACO, SR och även LO är inne på dessa tankegångar. Det finns alltså — jag vill åter understryka detta — ett otvetydigt samband mellan skattenivån och särskilt marginalskatternas höjd å ena sidan och lönekraven å den andra. Vi har i moderata samlingspartiet beskrivit situationen på ett sätt som onekligen tål att upprepas. Vi har sagt att skärpt beskattning leder till högre lönekrav. Löner som ökar snabbare än produktionen föranleder ökande priser och kostnader, alltså inflation. Inflationen medför ännu högre skatter o.s.v. i all oändlighet. Detta är den onda cirkel som måste brytas. Det är den som är bakgrunden till de ekonomiska problem som regeringens skattepolitik fört oss in i. Herr talman! Vilka alternativ finns i dag till regeringens förslag? Jag vill uttrycka det så, att två huvudlinjer har förts fram från oppositionens sida. Båda har syftat till att förstärka de lägre inkomsttagarnas konsumtionsmöjligheter. Båda har varit inriktade på att motverka en alltför stark försämring för barnfamiljerna. Båda har särskilt uppmärksammat de faktiskt sambeskattades problem. Den ena linjen går emellertid ut på att kompensera skattehöjningarna genom ökade bidrag — införande av ett vårdnadsbidrag till familjer som har barn under sju år och genomförande av ett nytt s.k. hustrubidrag från staten på ca 1800 kr. till alla hemarbetande hustrur. Den linjen innebär också att man godtar den skattehöjning som regeringen förordar och t.o.m. skärper den med 1 800 kr. för alla familjer där inte båda makarna arbetar. På längre sikt är uppenbarligen avsikten ändå att successivt dämpa ökningstakten för de marginalskatter som nu så hårt drabbar mellaninkomstlägena och de högre inkomsttagarna. av moderata samlingspartiet, innebär i första hand att vi klart säger nej till regeringens skatteskärpningar.

Vi går inte bidragslinjen. Vi menar, att det är principiellt riktigare att låta arbetare, tjänstemän, företagare, pensionärer och alla andra som har inkomst få behålla mera av sin inkomst än för närvarande. Vi menar, att det är skatten på arbete och framför allt skatten på den ökade arbetsinsatsen som måste minska. Däremot är vi självfallet med på att ta ut skatt på konsumtion. Staten måste ju ha pengar för den gemensamma verksamhet som behövs för att samhället skall fungera på ett socialt rättvist sätt och för att olika kulturella och ekonomiska aktiviteter skall kunna utövas. Vi har emellertid i moderata samlingspartiet också klart sagt ifrån, att det inte kan vara ett oppositionspartis uppgift att i detalj utforma ett skattealternativ. Vi anger våra riktlinjer och vi kommer, om vi får regeringsansvaret, att med hjälp av den skickliga administration som regeringen i dag begagnar framlägga ett förslag enligt de riktlinjer som vi angivit i vår motion och i våra reservationer.

Herr talman! Det finns många talare antecknade på talarlistan i dag, men jag vågar ändå fälla det omdömet att det inte har blivit någon omfattande och intensiv skattedebatt i den allmänna opinionen på grundval av regeringens förslag. Vad är orsaken härtill? Ja, det är väl bl.a. att mittenpartierna i huvudsak accepterar regeringens förslag, även om fru Nettelbrandt här har tagit till brösttoner. Moderata samlingspartiet accepterar också huvudlinjen i förslaget, att man skall höja den indirekta beskattningen och göra vissa förändringar på grundval härav. Socialdemokratin hade som bekant utlovat en radikal jämlikhetsreform — en attack mot de stora förmögenheterna, ett slag mot klassamhället. Men förslaget var alitså inte mer radikalt när det äntligen lades på riksdagens bord än att de borgerliga partierna i huvudsak kunde ansluta sig. Talen här i dag kan inte dölja denna grundläggande intressegemenskap i skattefrågan mellan de borgerliga partierna och det socialdemokratiska partiet. Jag tror att det är nödvändigt att se regeringens förslag till skattereform mot bakgrunden av såväl den fördelning som finns i samhället av inkomster och förmögenheter som den skattepolitik som har förts under de senaste åren. Fördelningen av inkomster och förmögenheter är mycket ojämn i dagens Sverige. Det sammanhänger med de kapitalistiska ägandeförhållandena. Jämlikhet kan skapas först när klassamhället brutits ned och ersatts med ett socialistiskt samhälle. Det betyder emellertid inte att man får uraktiåta att med olika medel föra en kamp mot de stora inkomstskillnaderna och för en större andel av produktionsresultatet åt lönearbetarna liksom mot förmögenhetskon centrationen och finanskapitalets maktställning. Skattepolitiken måste enligt vår mening utformas så att den blir ett vapen i kampen för inkomstutjämning och för att motverka koncentrationen av förmögenheter och kapital. För närvarande avskaffar skattepolitiken inte mycket av ojämnheten i inkomstfördelningen. När det gäller förmögenhetsfördelningen har den förda skattepolitiken en ännu mindre utjämnande verkan. Omdömet om regeringens skattepolitik under de senaste åren måste emellertid bli ännu mer negativt. Den har utvecklats i en riktning som varit rakt motsatt de krav som måste ställas på en demokratisk skattepolitik. Den har nämligen präglats av följande fyra drag.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 Slutligen har förmögenhetsskattens andel av statens totala skatteinkomster likaså minskat. Även detta är resultatet av en medveten politik som i olika etapper har minskat den relativa belastningen på förmögenhetsägarna. Mot den bakgrunden finns det utan tvivel ett behov av stora jämlikhetsreformer på skattepolitikens område. Men regeringsförslaget tillfredsställer inte detta behov. Det inbegriper ingen som helst skärpning av bolagsbeskattningen och alltså ingen korrigering av den övervältring från företagssektorn till hushållssektorn som har skett. Vad som blir resultatet av den utlovade nya utredningen om företagens beskattning: vet man inte. Det enda man med säkerhet vet är att den år 1960 tillkallade företagsskatteutredningen endast resulterat i lättnader i avskrivningsreglerna för rörelser och hyresfastigheter. Den ökning av skatteuttaget på de stora förmögenheterna som föreslås av regeringen är obetydlig. Att det samlade uttaget på förmögenheterna över huvud taget ökar något sammanhänger helt med de höjda taxeringsvärdena på fastigheter. Regeringen har ju t.o.m. lagt sig under det förslag som i kapitalskatteberedningen framfördes av folkpartiets och centerpartiets ledamöter — låt vara att dessa liksom de socialdemokratiska ledamöterna i beredningen sedan desavuerats av sina partier. Något försök att utifrån en socialistisk grundsyn motivera en radikalt skärpt arvsbeskattning görs varken av regeringen eller utskottet. Det ideologiska arvet från Ernst Wigforss har man för länge sedan kastat över bord. Inget parti vågar nu i ord motsätta sig det krav som vi under en rad av år rest om en sådan förändring av skattepolitiken, att inkomstskatten minskas. för de lägre och medelstora inkomsttagarna. Men regeringen och de borger-. liga partierna är samtidigt överens om att man skall höja mervärdeskatten, vil-- ket i hög grad minskar värdet av de övriga delarna av skattereformen. Jag: skall här inte driva någon sifferexercis, utan begränsar mig till den all-. männa anmärkningen att de av regeringen presenterade beräkningarna övervärderar de positiva effekterna och: undervärderar de negativa effekterna av det förslag man framlagt. Vi anser: det sålunda helt oegentligt att räkna: höjningen av barnbidragen som en skat-- telättnad. En höjning av barnbidraget med 300 kr. är inte mer än en knapp: kompensation dels för den prisstegring” som ägt rum sedan 1965, dels för: den: allmänna standardutveckling som skett under dessa år. Hur stor den omfördelande effekten av regeringsförslaget blir, dels på kort sikt, dels på något längre sikt, har det presenterats ett mycket ofullständigt material om. Vi har emellertid kommit fram till den bedömningen när vi granskat de uppgifter som är tillgängliga att regeringens skatteförslag är otillräckligt, sett från synpunkten att man måste tillförsäkra de lägre inkomsttagarna och barnfamiljerna en verklig standardförbättring. Att försiaget också missar det som måste vara den andra sidan av en demokratisk skattepolitik, nämligen att angripa bolagsvinsterna och de stora privata förmögenheterna, har jag redan påtalat. Vi vänder oss alltså mot höjningen av mervärdeskatten och anser att den nödvändiga sänkningen av de direkta skatterna för majoriteten av inkomsttagarna kan finansieras med andra medel. Vårt förslag innebär anslutning till den positiva delen av regeringens skatteförslag, men nej till den del som är negativ för löntagarna och barnfamiljerna. Den fråga som vi är skyldiga att besvara är då: Är det möjligt att finansiera den nödvändiga skattesänkningen på annan väg än genom höjning av mervärdeskatten?

Följderna härav uppvägs emellertid många gånger om för de vanliga löntagarna av att mervärdeskatten enligt vårt förslag behålles oförändrad vid 10 procent. Bevillningsutskottet har inte kunnat visa att de av oss framlagda förslagen skulle vara omöjliga att genomföra. Det handlar här om den politiska inriktningen och den politiska viljan. Och de samverkande partierna i bevillningsutskottet har uppenbarligen inte viljan att skärpa beskattningen av bolagsvinsterna och de stora förmögenheterna. När det gäller bolagsbeskattningen hänvisar bevillningsutskottet endast till att det skall bli en utredning och säger att med hänsyn härtill kan man nu inte företa några förändringar. Men tidigare har det gått bra att sänka skatterna för aktiebolagen utan några utredningar. Varför skall det behövas långvariga utredningar just när det gäller krav om en höjning av bolagsskatten, för övrigt inte mer än tillbaka till det läge som man hade för några år sedan? En hårdare beskattning av de stora förmögenheterna sägs av bevillningsutskottet inte vara försvarbar »från samhällsekonomisk synpunkt». Skall det vara modern socialdemokratisk sam hällsuppfattning? Försvarare av den bestående ekonomiska ordningen har alltid använt argumentet om samhällsekonomin för att söka avvärja radikala förändringar. Socialister har å andra sidan alltid påpekat att den samhälleliga ekonomin kan organiseras på olika sätt och att de för sin del har en annan uppfattning än de borgerliga om den saken. Men nu ser vi alltså hur socialdemokrater och borgerliga i bevillningsutskottet enas om att använda denna gamla klyscha mot kravet på en hårdare beskattning av de stora förmögenheterna. Och märk väl att det inte bara är vi kommunister som anser en sådan skärpning berättigad och nödvändig. Riksdagens socialdemokrater säger nej också till krav från sin egen ungdomsrörelse, om de är överens med bevillningsutskottet i denna fråga. När det gäller vårt krav om att arvsbeskattningen skall skärpas säger utskottet att yrkandena vi ställt »i det närmaste innebär en konfiskation av de större arven>. Jag vill nog bestrida det; så långtgående är inte våra förslag. Men jag kan göra den deklarationen att jag är anhängare av en sådan skattepolitik, kalla det konfiskation eller inte, som bryter den nuvarande starka koncentrationen av förmögenheterna och som framför allt sätter in vid arvstillfället. Det är intressant att nu få höra att socialdemokraterna, i varje fall deras representanter i bevillningsutskottet, anser detta vara något förfärligt. Man måste konstatera att det såväl för de borgerliga partierna som för socialdemokraterna tycks vara självklart att man kan fördyra mat och kläder för barnfamiljerna genom höjningen av mervärdeskatten, men att det däremot är omöjligt att höja skatten för dem som verkligen kan bära större bördor och som därvid endast får avstå av sitt överflöd. Vi kan inte dela den uppfattningen. Herr talman! Alla de motioner i vilka vi framlagt vårt skatteprogram är inte uppe till behandling i dag eller kräver särskild lagstiftning.

Beträffande de i andra lagutskottets utlåtande nr 40 behandlade motionerna nr 1:409 och II:450 angående barnbidragen kommer yrkande att ställas senare i debatten av fru Ryding. Slutligen vill jag yrka bifall till den i andra lagutskottets utlåtande nr 41 p. A behandlade motionen om höjning av folkpensionsavgiften för högre inkomsttagare.

Herr talman! Herr Hermansson upprepade vänsterpartiet kommunisternas och socialdemokraternas kända påstående, att moderata samlingspartiet vill sänka skatterna endast för de högre inkomsttagarna. Så är ju absolut inte fal let. Vi går emot ett förslag som över hela linjen skärper skatten för normala inkomsttagare och även högre inkomsttagare. Nu har ju jag inte anledning att i första hand polemisera mot herr Hermansson, även om herr Hermansson i många fall delar regeringens uppfattning, utan det är närmast regeringens sak att svara för sitt eget fögderi. Man frågar sig då, var regeringen befinner sig. Jo, statsminister Palme sitter inne i första kammaren vid herr Strängs fötter och lyssnar. Andra kammaren är helt avfolkad på regeringsledamöter. Var har regeringen befunnit sig tidigare? Det har förekommit olika uppgifter om var statsministern befann sig då herr Hedlund, fru Nettelbrandt och jag talade här för oppositionens del. Somliga uppgifter säger att herr Palme har iakttagits i riksdagens kafé diskuterande med sin partisekreterare. I den här utomordentligt viktiga skattedebatten, som kanske för alla inkomsttagare i landet är den viktigaste politiska fråga som vi har att ta ställning till, lyser alltså regeringens främsta företrädare med sin frånvaro. Det är uppenbart att regeringen inte vill ha en debatt i skattefrågan. Regeringen är på full reträtt. Det känner vi till sedan tidigare. Men att statsminister Palme dessutom inte vågar infinna sig i kammaren ter sig ändå mera egendomligt och beklagligt. Därtill är det en anmärkningsvärd nonchalans mot denna kammare, en nonchalans som jag tror inte hade varit tänkbar under statsminister Palmes företrädare.

Herr talman! När den här debatten efter att ha pågått i snart två timmar nu skall trappas ned på utskottsplanet har det mesta blivit avbetat, och kammaren blir säkerligen inte mer upplyst om vi utskottsledamöter vevar om förslagen och argumenten igen. Det finns inga nya primörer att plocka. Vi utskottsrepresentanter befinner oss i ungefär samma situation som finansministern när han fredagen den 13 mars skulle presentera nyheterna i det skatteförslag som riksdagen väl snart skall välsigna. Det nu föreliggande skatteförslaget har haft många oroande drag. Först och främst förefaller det ha tillkommit under starka födslovåndor. Under väntetiden utsattes det väntade förslaget för en ganska frän och omild kritik innan egentligen någon utanför finansministerns krets visste vad det skulle innehålla. För dem som väntade med kritiken är det kanske lättare i dag att ge finansministern ett erkännande för förslaget, som till sina huvuddrag är acceptabelt och välkommet. Men självfallet har något skatteförslag inte sett dagens ljus som inte är behäftat med brister och som inte med litet god vilja kunnat göras bättre. Så är det också med det förslag som föreligger.

Nu har finansministern samlat sig till en paketlösning som i allt gäller en omfördelning av ca 4,5 miljarder kronor. Den skattelättnad som härigenom tillgodoförs låginkomstgrupperna hälsar vi i centern med stor tillfredsställelse, även om vi tycker att utfallet kunde ha blivit något bättre för de allra lägsta inkomsttagarna. Propositionen har inte i sin helhet godtagits av centern.

Detta är några av de förbättringar som mittenpartierna föreslår för grupper som propositionen enligt vårt förmenande inte tillgodoser. Dessa yrkanden har följts upp med reservationer som finns fogade till utskottets betänkande. Talare före mig har i huvudsak redogjort för dessa yrkanden i reservationerna, och jag tänker kommentera dem i största allmänhet, men jag ber, herr talman, att redan nu få yrka bifall till samtliga de reservationer som jag har undertecknat. En viktig beståndsdel i skattepaketet utgör omläggningen av beskattningen av äkta makar. Inte utan rätt har det länge riktats kritik mot sambeskaitningssystemet, och för några år sedan beslutade riksdagen om en delreform genom vilken möjligheter till en frivillig särbeskattning öppnades. Nu går man betydligt längre och skapar ett system som i princip bygger på individuell beskattning. Det rör sig emellertid inte heller nu om en helt renodlad särbeskattning. För det första kommer särbeskattningen bara att omfatta arbetsinkomster, och för det andra bibehåller man i systemet vissa inslag som har vad man skulle kunna kalla sambeskattningseffekt. Viktigast av dessa är naturligtvis den särskilda förmån på högst 1 800 kr. som föreslås tillkomma familjer, där bara en av makarna har inkomst. Man kan också peka på något sådant som att man bibehåller förvärvsavdraget. Från centerpartiets sida anser vi det nödvändigt, att man bibehåller vissa regler av detta slag. Övergången till särbeskattning skulle annars få mycket ogynnsamma verkningar för många fa miljer, bland dem många som lever i mycket små ekonomiska omständigheter. Centerpartiets tidigare krav på omläggning till särbeskattning har också varit förenade med mycket klara och starka förbehåll just i detta avseende. I många fall finns det ju inga praktiska möjligheter för en kvinna som är hemmafru och kanske också därtill saknar yrkesutbildning att få förvärvsar. bete på hemorten. Det måste man ta hänsyn till vid utformningen av skattesystemet. På många orter, framför allt ute på landsbygden, särskilt i glesbygder, finns ingen arbetsmarknad som erbjuder möjligheter för en hemmafru att få förvärvsarbete. Det är ingen tvekan om att finansministern har beaktat dessa förhållanden vid utformningen av propositionen. Det nya skattesystemet måste på denna punkt på det hela taget vara så avvägt för att kunna fungera tillfredsställande. I ett par avseenden har vi emellertid erinringar att göra mot förslagen i propositionen. Det gäller dels utformningen av hemmamakestödet till familjer med små inkomster, dels beskattningen av företagarfamiljer. Det finns skäl att understryka att behovet av speciella regler för familjer, där bara en av makarna skattar för inkomst, är ett förhållande som sannolikt kommer att bestå under överskådlig tid. Det är därför alldeles för optimistiskt att tro, att vi inom rimlig tid kan skapa förhållanden som ger fullständig valfrihet för alla mellan förvärvsarbete och arbete i hemmet. Därför tycker jag att det är litet olycksbådande, att man på sina håll nu betraktar dessa speciella regler som Övergångsanordningar. Det har skett i vissa tidningar, och resonemanget är detsamma i den reservation till bevillningsutskottets betänkande nr 40 som undertecknats av fröken Ranmark och fru Holmqvist. Det skulle därför vara önskvärt att få veta av någon — av finansministern eller av någon av ledamöterna i bevillningsutskottet — hur regeringspartiet på längre sikt ser på denna fråga. I och för sig måste man erkänna, att ett system med avdrag på skatten är en betydligt bättre anordning än den avdragsmetod som man hittills använt sig av — avdrag på inkomsten vid taxeringen. Finansministerns förslag om utformningen av hemmamakestödet är ur den synpunkten utan tvekan ett steg framåt. Men man kommer inte ifrån att även den metoden just i det här fallet har en stor brist — skatteavdraget kan inte i sin helhet utnyttjas av den som har mycket små inkomster. Och den olägenheten är utan tvekan mycket allvarlig, när man syftar till att åstadkomma en utjämning emellan små och stora inkomsttagare. Som tidigare sagts vill vi därför ge stödet i form av ett direkt bidrag på samma belopp, alltså på 1 800 kr. När det gäller beskattningen av företagarfamiljer har regeringen, stödd av utskottsmajoriteten, gjort ett, tycker vi, märkligt avsteg från principen om särbeskattning av arbetsinkomster. Även om bägge makarna är fullt sysselsatta i det gemensamt ägda företaget — jordbruk, affärsrörelse eller vad det nu kan vara — skall mannen deklarera och skatta för hela inkomsten, vartill ändå båda makarna har gemensamt bidragit. Eftersom skatten är progressiv leder det till högre skatt än om makarna fått dela på inkomsten. Nu bortfaller emellertid denna orättvisa för en betydande grupp genom möjligheten att utnyttja avdraget på 1800 kr. Detta avdrag är ju inget försvar, som regeringen och utskottsmajoriteten tycks anse, för denna speciella straffbeskattning för andra företagarfamiljer där både mannen och kvinnan arbetar i företaget. Nu hör det dessutom till saken, att sambeskattningen i sådana fall kan kringgås ganska lätt. Bildar makarna ett bolag torde det vara svårt att hindra dem från att dela upp inkomsten, och då kan man fråga sig om det är rimligt med den av regeringen föreslagna ordningen. Förutom att man framtvingar en mängd bolagsbildningar som kanske är onödiga riskerar man att den, som inte är så väl hemmastadd i alla tekniska problem som sammanhänger med bolagsbildning, blir ekonomiskt lidande. Det är inte heller någon jämlikhetspolitik enligt vår åsikt. Utskottsmajoriteten anför också som ett argument mot införande av rätt till uppdelning av inkomsten i sådana fall, att det är svårt att kontrollera att reglerna inte utnyttjas till obehöriga inkomstöverföringar. Men använder man sig av den schablonmetod som mittenpartierna föreslår löper man knappast någon som helst risk i detta avseende. Sätter man dessutom taket lågt — den som har den minsta inkomsten skall enligt vårt förslag skatta för högst tre basbelopp av den gemensamma inkomsten från företaget — tror jag att man undviker de nackdelar som påtalats i detta sammanhang. Mittenpartiernas representanter i utskottet har ansett, att man också bort tillmötesgå några yrkanden som ställs i ett par enskilda motioner. Även dessa motioner gäller beskattningen av företagarfamiljer. Vi har således velat ändra på den nuvarande bestämmelsen i 52 § kommunalskattelagen som säger, att mannen alltid skall skatta för boets gemensamma inkomst. Från principiell synpunkt är det givetvis tveksamt, om en sådan bestämmelse hör hemma i ett modernt skattesystem. Men det är också av praktisk betydelse att bestämmelsen tas bort. Eftersom inkomst från jordbruksfastighet och rörelse i regel betraktas som gemensam inkomst kommer den alltid att beskattas hos mannen. Om det i verkligheten är så, att kvinnan ensam sköter företaget — mannen har kanske förvärvsarbete utanför hemmet — får hon ändå i skattehänseende ingen som helst del i den inkomsten. Detta kan inte vara riktigt. Motionärerna pekar exempelvis på det inte ovanliga fallet, att mannen arbetar i industrin medan kvinnan sköter makarnas gemensamma småbruk. Är förhållandet det omvända, att mannen sköter företaget och kvinnan förvärvsarbetar utanför hemmet, ifrågasätter ingen att hon själv skall skatta för det hon tjänar. Vi tycker att det rimligen bör vara likformighet härvidlag och föreslår därför att bestämmelsen utformas så, att inkomst av jordbruksfastighet och rörelse alltid kommer att taxeras hos den av makarna som har gjort den största arbetsinsatsen i förvärvskällan. Den andra motionen gäller förvärvsavdragets storlek i de fall då den ena maken har inkomst av tjänst eller rörelse och den andra av jordbruk. Maximibeloppet bör enligt vår mening i sådana fall alltid vara 2 000 i stället för 1000 kr. Annars får avdraget ett starkt inslag av godtycklighet, eftersom det blir inkomstens fördelning mellan makarna som blir avgörande för förvärvsavdragets storlek. Skattereformen kommer inte att få verkningar bara på statens finanser utan också på kommunernas. Höjningen av grundavdraget och förändringarna i övrigt kommer att förorsaka primärkommuner och landsting ett skattebortfall, som i propositionen uppskattas till ungefär 1 miljard kronor. Härutöver får kommunerna i egenskap av stora konsumenter vidkännas betydande kostnadsökningar till följd av momshöjningen. Uppskattningsvis har dessa beräknats till ca 200 miljoner kronor, och enligt finansministerns förslag är det inte meningen att kommunerna skall erhålla någon kompensation för dem. Det är väl känt här i kammaren att kommunerna befinner sig i ett trängt ekonomiskt läge. Detta gäller även och inte minst för landstingen. Skattesatserna har stigit mycket kraftigt under hela 1960-talet, och ingen är ännu i stånd att skymta någon förändring till det bättre i det avseendet. I det läget är det självfallet ytterst viktigt att inte försvaga kommunernas ekonomi genom ingrepp ovanifrån. Finansministern är också inställd på att kommunerna skall ha full kompensation för det skattebortfall som förorsakas av skattereformen. Kommunerna får som vanligt ändå vara med och betala genom högre moms. Riksdagen begärde förra året att en parlamentarisk utredning skulle tillsättas med uppdrag att göra en Ööversyn av skatteutjämningssystemet och överväga frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Det är verkligen angeläget att man nu går in i närkamp med dessa problem i alla deras aspekter. Därför är det med beklagande vi konstaterar att finansministern och regeringen i övrigt uppenbarligen fortfarande är rätt kallsinniga och inte ens vill tillmötesgå riksdagens krav från i fjol fullt ut. Det är nödvändigt att se över själva utjämningssystemet, inte minst med hänsyn till att kommunalskatteavdraget vid den statliga beskattningen nu slopas. Detta tenderar att öka olikheterna i skattebördan mellan de människor som bor i lågskattekommuner och de som bor i högskattekommuner. Men lika viktigt är att ta sig an frågan om hur kostnadsfördelningen mellan stat och kommun skall ordnas på längre sikt. Jag har svårt att förstå varför utskottets majoritet, där många kommunalmän ingår, inte har velat medverka till ett klart och positivt uttalande av riksdagen på den punkten. För 90 procent av skattebetalarna utgör kommunalskatten den tyngsta bördan. Detta har andra talare redan framhållit här i dag. Därför vill det verkligen till att vi får en annan kostnadsfördelning mellan stat och kommun, om inte de snabbt stigande kommunalskatterna skall äta upp de skattelättnader som dagens reform syftar till. Det finns betydande grupper som i dag inte uppnår högre inkomster vid fulltidsarbete än som motsvarar den inkomst många folkpensionärer kommer upp i. Härtill kommer att många inom dessa låglönegrupper är barnförsörjare; följaktligen måste deras ekonomiska situation vara påtagligt sämre i det hänseendet. Utskottsmajoriteten erkänner indirekt detta faktum men har likväl motsatt sig mittenpartiernas förslag om en skrivelse till Kungl. Maj:t om förslag till årets höstriksdag rörande möjligheter för fulltidsarbetande med låga inkomster att göra avdrag som svarar mot vad som gäller för folkpensionärerna. Man frågar sig också efter att ha erfarit den välvilja mot låginkomsttagarna, som statsminister Palme visade i TV i går kväll, hur detta rimmar med utskottets ställningstagande. Det är med hänsyn härtill närmast obegripligt att socialdemokraterna i bevillningsutskottet har gått emot våra förslag om ytterligare lättnader för de lägsta inkomsttagarna. Man undrar hur pass allvarligt menad denna stora välvilja är gentemot låginkomstgrupperna, som statsminister Palme propagerade för i TV i går kväll. När det gäller bevillningsutskottets betänkande nr 41, som behandlar förslaget till omläggning av kapitalbeskattningen, vill jag gärna erkänna att finansministerns proposition innebär vissa lättnader i beskattningen av mindre förmögenheter och en skärpning i beskattningen av de större förmögenheerna. I anslutning till denna proposition har det från vårt håll väckts några enskilda motioner, vari man hemställer om ändringar i vissa betydelsefulla frågor. Då jag vet att vederbörande motionärer har anmält sig på talarlistan och säkerligen kommer att redogöra för innehållet i sina motioner, skall jag bara helt kortfattat beröra dessa. Vi har i bevillningsutskottet följt upp motionerna i reservationer som är fogade vid utskottets betänkande. I re servationen 2 har vi tagit upp de samhällsekonomiska verkningarna av skattesystemet med avseende på sparande, investeringsvilja och ekonomisk tillväxt. Vi har ansett att dessa frågor är så viktiga att de bör bli föremål för en särskild utredning. I reservationen 3 har mittenpartierna begärt att kapitalskatteberedningen får tilläggsdirektiv att utforma förslag till indexreglering inom kapitalbeskattningen för att undvika att en fortgående inflation automatiskt medför ändrat skattetryck. I reservationen 9 har mittenpartierna tagit upp gällande bestämmelser angående arvsoch gåvoskattefrihet. Det finns för närvarande rättssubjekt som är befriade från gåvoskatt men icke från arvsskatt. Detta gäller för sammanslutningar som främjar religiösa och välgörande ändamål samt folkhetshusföreningar, bygdegårdsföreningar och andra liknande sammanslutningar som har till främsta syfte att anordna eller tillhandahålla allmänna samlingslokaler. Vi anser att sådan verksamhet fyller stora uppgifter i dagens samhälle och begär därför i reservationen 9 att kapitalskatteberedningen erhåller tilläggsdirektiv att utarbeta förslag om befrielse från arvsskatt för sammanslutningar av detta slag. Beträffande gåvoskatten tillämpas för närvarande ett grundavdrag på 2 000 kr. Sedan detta fastställdes har avdragets reella värde minskat genom penningvärdesförsämringen, och vi föreslår därför att gränsbeloppet höjs till 3 000 kr. Detta yrkande framförs i reservationen 11. Beträffande familjeföretagen har visserligen finansministern slutligen gjort lovvärda försök att eliminera verkningarna av de höjda taxeringsvärdena, och vi uttalar självfallet vår erkänsla och tacksamhet för detta. Det är också enligt vår uppfattning helt nödvändigt att sådana hänsyn tas till det kapital som skall arbeta i företag av olika slag, såsom jordbruk m.fl. På denna grund anser vi det nödvändigt att sänka den undre gränsen för reduktion av förmögenhetsskatt från 500 000 till 300 000 kronors förmögenhetsvärde. Detta yrkande återfinns i reservationen 13. Jag vet att motionärerna på denna punkt ytterligare kommer att utveckla sina synpunkter på frågan. Herr talman!

Herr talman! Jag vill inte påstå att jag alltid är lika glad över att se statsminister Palme, men när jag ser honom här i kammaren under debatter i viktiga frågor noterar jag med tillfredsställelse att han kan ägna riksdagen någon uppmärksamhet och inte koncentrerar sig på Folkets hus. Jag hoppas att andra kammaren också kan gynnas något i det följande.

Statsministerns uppläggning var den — fru Nettelbrandt har redan pekat på ett sådant yttrande — att skillnaden mellan socialdemokraterna och oppositionen är att de förra verkligen vill arbeta för en minskning av inkomstolikheterna i Sverige, medan oppositionen inte vill göra detta. Nu måste jag erkänna att i någon mån tycks herr Palme och hans kolleger i regeringen och i partiet ha insett att denna uppläggning var mer än lovligt demagogisk. Ty det har ju blivit litet matt med kampanjen — den tycks försiggå mera i buskarna än i de offentliga diskussionerna och talen. Och hur förhåller det sig i verkligheten med skatteförslaget? Jo, det av mittenpartierna framförda förslaget har en viktig tyngdpunkt just i att det skall åstadkomma en större förbättring än regeringsförslaget just för låginkomsttagarna. Låt mig bara nämna att man i motioner och reservationer från mittenpartierna talar för speciella lättnader åt låginkomsttagarna efter särskild prövning. Man talar om att folkpensionärerna genom beslut nästa år skall få ett extra pensionstillskott. Man talar om: att folkpensionärerna inte skall behöva riskera att som nu — i vissa fall — bli. av med 90 procent av en inkomsthöjning. Det föreslagna hemmamakebidraget ger ju — som fru Nettelbrandt också påpekade — åt stora grupper av låginkomsttagare en möjlighet att utnyttja samma fördel som tillkommer alla andra, vilket med regeringens konstruktion inte är fallet. En skillnad mellan regeringens konstruktion och mittenpartiernas är just att mittenpartierna på så sätt vill ge något under ett hundratal miljoner åt de mindre inkomsttagarna. Och vad vårdnadsbidraget för barn under sju år beträffar, så är det värk ganska uppenbart att det för låginkomstfamiljerna är av särskild betydel-- se att få detta extra bidrag, eftersom; vårdnaden om de mindre barnen så starkt inkräktar på möjligheterna att ha ett yrkesarbete och därigenom uppnå erforderliga inkomster. Det samlade intrycket måste bli att när herr Palme, innan vi hade lagt fram vårt förslag, började tala om vilken: ståndpunkt vi skulle inta, så högg han: rejält i sten. Det går inte att i dag vidmakthålla denna linje i riksdagen.

Herr talman! Min avsikt var i huvudsak att här belysa en fråga som onekligen är en av de centrala punkterna i den skattereform som är aktuell. Skall vi ha ett skattesystem med en inbyggd <skattestegringsmekanism, som varje år allteftersom priserna stiger utlöser ett höjt skattetryck? Jag hoppas att försvarsministern till sina kolleger kan ge information om denna centrala fråga: Skall vi ha en inbyggd mekanism i skattesystemet som gör att man varje år av inflation får en automatisk ökning av skattetrycket? Eller skall regering och riksdag genom klara och medvetna beslut bestämma hur skattetrycket skall vara? Skall den nyckfulla inflationen som varierar från ett år till ett annat bestämma hur hårt skattesystemet i realiteten skall tynga medborgarna? Det finns inte mer än ett rimligt svar: Vi skall inte ha en sådan mekanism, och det är mycket lätt att undgå den. Alla tre oppositionspartierna har sedan rätt länge föreslagit en konstruktion som innebär värdefasta skatteskalor och avdrag. Då får inflationen inte en sådan verkan. Det framstår som något av ett mysterium att den svenska socialdemokratin vidhåller att vi skall ha ett system där inflationen ständigt ökar skattetrycket. Jag skall strax beröra de fåtaliga synpunkter som framförts i bl.a. bevillningsutskottet från regeringssidan. Innan dess skulle jag helt kort vilja ange några faktiska förhållanden för att visa hur det skattesystem skulle ver ka som regeringen nu vill ha genomfört. Vi kan räkna med en viss inflation i framtiden — inte så stark inflation som de 7 procenten under det senaste året, hoppas jag. Jag räknar som exempel med 4 procent. Här tar jag dock inte hänsyn till den prisstegring som uppkommer på grund av momshöjningen den 1 januari, den är en sak för sig, och herr Sträng har i sina tabeller över skattetrycket tagit hänsyn till den. Låt oss säga att en person uppnår en 4 procentig ökning av sina inkomster i pengar räknat och därför tror att han skall kunna bevara sin levnadsstandard. Vad inträffar? Jo, det beror litet på hans inkomstläge. Om detta är omkring 20000 kr., finner han till sin smärtsamma överraskning att hans levnadsstandard varje år kommer att sjunka med ungefär 1 procent — på fem år cirka 5 procent. Om dessutom kommunalskatten — som många väntar — stiger med 1/2 procent årligen, kommer hans standardsänkning att bli omkring 7 procent på fem år. Visst får han sedan en del förmåner genom de statliga utgifterna — man skall inte förbise det; jag nämner det för fullständighetens skull — men det är väl ändå ett märkligt system med en automatisk standardsänkning. När han kommer upp i en sådan inkomst i kronor räknat — även om den realiter är oförändrad — att det statligt-kommunala bostadstillägget börjar gå ned, blir hans standardsänkning ännu större. Skulle han ligga i 30 000-kronorsklassen — jag talar om en man med hemmavarande maka — blir den årliga sänkningen av levnadsstandarden av storleken 1,5 procent plus verkan av kommunalskattehöjningen plus, så småningom, verkan av bostadstilläggets försvinnande. Finns det någon anledning, herr talman, att vårt land när vi genomför en stor skattereform, skall ha ett system som automatiskt framkallar en sådan standardsänkning för människor som i och för sig brutto fått full kompensation för levnadskostnadsstegringen? Det är mycket lätt att undgå en sådan sänkning, om man nämligen har värdefasta skatteskalor och avdrag. Problemet är egentligen, herr talman, inte mycket mera invecklat när man kommer till de fall, där vederbörande har haft en större procentuell inkomststegring i pengar räknat än vad som motsvarar = levnadskostnadsstegringen. Låt oss anta att penninginkomsterna stiger med 3 procent mer än levnadskostnaderna; man får kortare arbetstid framöver 0. s. v., så det är ett ganska optimistiskt antagande. För några grupper stiger inkomsterna mer — jag hoppas att det blir för låginkomstgrupperna — och för andra något mindre. Om levnadskostnaderna samtidigt ökar med 4 procent, stiger alltså penninginkomsterna i genomsnitt med 7 procent. Hur går det då? Får vederbörande någonting som liknar en 3-procentig realinkomstförbättring, som man kanske väntar sig om inkomsterna stiger med 7 procent och levnadskostnaderna med 4? Ack nej! För många blir situationen ungefär följande.

Låt oss anta att det rör sig om en 30 000-kronors familj och att frun i huset är den som direkt svarar för hushållsutgifterna och för bok över dem, medan mannen är den som sköter skatteinbetalningarna — det kan ju vara tvärtom — men vi antar det.

Jag vill inte travestera Frödings »Erk du! Maja du!>, men något i den stilen blir det ju. När personerna i sketchen frågar vad de har kvar till den standardförbättring som de räknat med, finner de att det blir ungefär noll. I vissa fall kan det vara fråga om ett obetydligt belopp, i andra fall ett minus. Ifall vederbörande har så låg inkomst att den ligger vid 20 000-kronorsstrecket får de någon liten standardhöjning, för dem som har högre inkomst blir det ingen standardhöjning alls och för många blir det en standardsänkning. Detta är i ett nötskal vad som sker för stora grupper. En del får betala litet mer än hälften i skatt, ty marginalskatten är enligt tabellerna för många över 50 procent — men de får kanske å andra sidan betala något mindre än hälften för levnadskostnadernas stegring. Om man skall sammanfatta resultatet kan man för att undvika att rabbla en massa siffror göra det på följande sätt. Vi räknar ut hur mycket olika familjer i ett samhälle med en 4-procentig inflation och en 7-procentig inkomsthöjning tjänar och drar ifrån vad de behöver av sin inkomstökning för att kompensera för inflationen. Hur mycket får de då kvar? Hur mycket får de sedan behålla av sin som de tror reella inkomstökning? Man kan också vända på saken och säga: Hur stor del därav skall de betala i skatt till stat och kommun? Det är detta som är den marginella skattebelastningen. Man finner då att flertalet heltidsarbetande får betala i skatteökning till stat och kommun från 70 procent till 105 procent av den >reella inkomstförbättringen>. En del förlorar litet grand på detta medan de gynnsamt ställda grupperna får behål la ungefär tre tiondelar.

I stället för 37 procent 1 marginalskatt för dessa låginkomsttagare blir siffran ungefär 70 procent: det beror litet på omständigheterna. Man hade kunnat vänta sig, herr talman, att finansministern skulle redogöra för denna problematik. Man hade kunnat vänta sig att han skulle ha sagt ifrån, om han anser att vi inte skail vänta någon inflation i framtiden utan ett stabilt penningvärde. Om han inte vågar ställa det i utsikt borde han ha uttalat sig om vad han vill göra åt den skatteskärpning som blir den automatiska följden av inflationen. Men han går förbi detta med tystnad. I stort sett kan vi säga att socialdemokraterna har försökt undvika debatt. Statssekreterare Feldt har skrivit ett par artiklar, men annars har man inte svarat mycket vare sig i diskussioner eller i andra sammanhang. Jag vill för min del konstatera att detta är en mycket märkvärdig form av demokrati. Vill man smyga på Sveriges folk ett skattetryck som vid stigande priser är väsentligt högre än tabellernas siffror, vilket blir konsekvensen av denna skattereform? Varför svarar man inte, varför talar man inte om saken, varför förklarar man sig inte? Nej, man vill tydligen göra just det som jag nyss sade: smyga på folket ett system med andra verkningar än dem man själv beskriver. Herr Strängs >»Fakta om skatten» karakteriseras främst av de fakta som han inte tar med. Det vore bra, om han ville ge ut en ny upplaga och gå in på dessa problem. Men det får vi nog vänta länge på. Herr talman! För låginkomsttagarna, som i den kungl. propositionen omtalas så välvilligt — man säger att ett av de två huvudsyftena med hela reformen är att förbättra låginkomsttagarnas situation — måste det te sig som en dyster historia när de riktigt kommer underfund med vad det är fråga om. I begränsad mån sker det en förbättring för låginkomsttagarna vid själva Öövergången till det nya systemet, men så snart detta trätt i kraft blir de framtida verkningarna sådana som jag angav. Även uppgiften att två tredjedelar av befolkningen skulle få skattesänkningar vid själva övergången är en överdrift, eftersom finansministern inte tar hänsyn till att inflationen från 1970 till 1971 kommer att skärpa skattetrycket, så att en del av dem, som enligt hans skattetabeller skulle få en total skattesänkning, i själva verket får en skattehöjning. Det gäller inte minst grupper som ligger något över 30 000-kronorsstrecket. Statssekreteraren Feldt har gjort gällande, att när det råder inflation så är det bara bra att skatteinkomsterna stiger. Man skall alltså ha ett system som har denna inbyggda mekanism vilken höjer skattetrycket vid inflation — det är just det fina i kråksången, tycks herr Feldt mena. Resonemanget skulle vara förståeligt om det var fråga om något alldeles tillfälligt, t.ex. om vi en kort tid hade en högkonjunktur med en viss inflation.

I bevillningsutskottets betänkande säger socialdemokraterna inte mycket. Men de påpekar att man av och till kan ändra skattesystemet och justera skatteskalorna. Ja, det kan man göra! Och så säger de att det skett någon gång. Javisst! Men hur har det skett? Jo, man har litet oregelmässigt sänkt skatteskalorna på vissa punkter, men man har inte återställt skattetrycket till vad det var tidigare. Finansministern befinner sig i den behagliga situationen att han efter ett antal år kan komma och säga, att nu sänker jag skatterna. Men i själva verket kompenserar han bara en del av den ökning av skattetrycket som inflationen medfört. Trots att finansministern sänker och sänker skatterna när han någon gång rör vid dem, så blir de ändå högre och högre. Herr Sträng upplever det kanske som behagligt att han under sin period som finansminister genomfört en kraftig skärpning av beskattningen, trots att han varje gång han trätt fram för riksdagen förklarat att nu skall han i stort sett sänka skatterna — sänka dem något litet i förhållande till den nivå som de genom den skattehöjande inflationen uppnått. Om man erkänner att det är ganska orimligt med en automatisk skatteskärpning, varför skall vårt land då i fem eller tio år i följd ha ett sådant system? Det är ju ändå relativt enkelt att utarbeta ett system med värdefasta skatteskalor. Den saken går socialdemokraterna i bevillningsutskottet inte in på. Till sist sägs det från socialdemokratiskt håll att statens och kommunernas skatteinkomster blir mindre om man inför värdefasta skatteskalor än vad fallet är om man låter inflationens skattehöjande verkningar ha fritt spelrum. Ja, det är klart. Men frågan är om man på regeringssidan verkligen vill försvara en i skattesystemet inbyggd automatik som åstadkommer ett ständigt stigande skattetryck. Tycker man att det är bra att ha ett system där skattetrycket stiger och stiger även när vi startar på dagens nivå, där den andel av nationalinkomsten som flyter in till de offentliga kassorna är större än i något annat land? Skall vi ta socialdemo kraterna på orden, så är det i själva verket så de tänker; de tycker det är bra att ha en inbyggd fortgående skattehöjning genom inflationen. Och tycker man den effekten är bra så vill man inte ta bort den. Då kanske man på sin höjd efter ett antal år säger att det har gått litet för långt och att inflationen som slår blint inte träffar precis som politikerna önskar och att man därför måste justera skatteskalorna. Nog är detta ett märkligt tänkesätt, herr talman! Nej, det vida naturligare är det alternativ som vi företräder och som klart framgår av mittenpartiernas motioner. Man skall ha ett skattetryck som motsvarar vad regering och riksdag har bestämt. Behöver man i vissa lägen skärpa skattetrycket skall man göra det med öppna ögon genom ett beslut som redovisas för Sveriges folk. Det är en bättre demokrati, herr statsråd, än att smyga på folk skattehöjningar genom den inbyggda inflationsmekanismen. Jag är övertygad om att man statistiskt mycket väl skulle kunna belysa hur inflationen höjer skatterna vid olika realistiska antaganden, om man ville låta en arbetsgrupp syssla med detta i tre veckor. Då skulle Sveriges folk kunna få en debatt kring detta onekiigen centrala problem. Är det kanske så att finansministerns ringa förståelse för oppositionens, riksdagens och Sveriges folks krav på att få veta något om skattereformen i någorlunda god tid beror på att man på regeringshåll målmedvetet föredrar att mörklägga denna känsliga fråga? Eller kan vi redan inom några veckor — längre tid behöver det inte ta vänta en ordentlig belysning av de faktiska förhållandena? Finansministern har försökt försvara sig för att riksdagen så sent fick kännedom om skatteförslaget genom att säga att man arbetade så snabbt man kunde och att man inte hann framlägga förslaget tidigare. Låt mig erinra om att det var 1964 som den stora skattekom mittén avlämnade ett relativt väl utarbetat förslag som visserligen behövde revideras — det är jag på det klara med. Vill verkligen finansministern och hans kolleger påstå att man från 1964 och fram till våren 1970 inte har haft möjlighet att bedriva detta arbete med något större energi så att riksdagen hade kunnat få ytterligare några månader på sig att studera frågan? Herr talman! Frågor av den typ jag berört tilldrar sig ibland inte riktigt lika stor uppmärksamhet som de som i propositionen uttrycks med enkla siffror. Det är just därför jag för min del velat koncentrera uppmärksamheten på denna fråga, efter det att fru Nettelbrandt, herr Hedlund och andra klart, kort och koncist belyst de övriga sidorna av skattereformen. Jag uppfattar inte denna fråga främst som en ekonomisk-politisk fråga, herr talman, utan ännu mer som en fråga om god demokrati. Skall regeringen tala om för folket vad det är den vill göra och hur det kommer att verka, eller skall den söka hölja detta i dimmor så som hittills varit fallet? Ännu är det kanske inte för sent, herr talman, för regeringen att skingra dimmorna och undandra sig i varje fall en del av den förebråelse, som jag tror eljest kommer att drabba den när denna epoks och denna reforms historia skall skrivas.

Herr talman! Vi i moderata samlingspartiet har vid flera tillfällen under den här våren kritiserat det sätt på vilket det nu framlagda skatteförslaget har beretts. Jag skall därför inte trötta kammaren med att närmare gå in på den saken, men vi kan inte annat än beklaga vad som har förekommit. Det strider helt mot de vanliga demokratiska arbetsformerna i vårt land. Sedan förslaget framlades har det inträffat så mycket att det finns anledning att tillföra riksdagen mer sakmaterial för en riktig bedömning. Vi har därför tidigare i motioner krävt att arbetsmarknadens parter skulle bli i tillfälle att framlägga sina synpunkter, men det har man inte velat vara med om, liksom inte heller om att skjuta upp avgörandet till höstriksdagen för att vi därigenom skulle kunna få fram ännu mer sakmaterial. Det är mot den bakgrunden man skall se vår reservation nr 1. Vi har också presenterat en hel del tabeller för att belysa vissa verkningar av förslaget. Av tabellerna, som återfinns sist i betänkandet, framgår med all tydlighet att en omarbetning är av behovet påkallad. De kraftiga höjningarna av marginalskatten, där skattebördan blir särskilt hög, träffar mellaninkomstlägena. Vidare medför borttagandet av avdragsrätten för erlagda kommunalskatter att staten ännu en gång beskattar de medel som vederbörande skattebetalare redan har erlagt till kommunen. Rimligtvis finns det inte någonting kvar för staten att ta sedan kommunen har fått dessa pengar. Även från familjebeskattningens synpunkt föreligger det ett stort behov av en överarbetning med tanke på alla de kvinnor som inte har en tillräcklig utbildning eller som på grund av en lång och gagnande barnavårdsverksamhet varit borta så länge från sitt yrke att de inte på nytt kan gå ut i arbetslivet. Det är också mycket troligt att det på de flesta orter inte finns arbetstillfällen för dem. Det är alltså många problem som borde ägnas mer uppmärksamhet, och därför borde skatteförslaget ses över under sommaren och hösten. Om man gör så, behöver det inte betyda någon som helst försening av ikraftträdandet den 1 januari. Men förmodligen har förslagets upphovsmän inte vågat låta det bli föremål för en sådan riktig analys, utan vill nu trumfa igenom det till varje pris. I vart fall går det inte att tala om att detta skulle vara ett skattesänkningsförslag. Även för dem som nu enligt vissa presenterade tabeller skulle få en viss skattelättnad kommer den väntade inflationsutvecklingen tydligen att medföra att det inom ett å två år i stället blir fråga om skattehöjningar. Detta framgår av att staten genom förslaget, såsom herr Holmberg sade, kommer att hämta in åtskilliga miljarder mer i skatt under de närmaste fem åren. En växande andel av de nya inkomster som en framtida produktionsutveckling bör ge oss kommer sålunda att disponeras av politikerna i stället för att inkomsttagarna själva, såsom hade varit rimligt, i större utsträckning fått disponera dessa pengar. Herr tålman! Jag ber att i första hand nu få yrka bifall till vår reservation 1. Jag skall sedan i någon mån beröra de övriga reservationer som vi har fogat till bevillningsutskottets betänkande nr 40. Vi har tidigare bl. a: krävt att rätten till avdrag för utgivet underhållsbidrag för barn som vederbörande inte sammanbor med skulle höjas utöver nu utgående maximibelopp, 1 000 kr. Förslaget innebär en höjning till 1500 kr., men inte sällan är det i verkligheten fråga om större belopp. Herr Lidgard och herr Lothigius har i motioner föreslagit att rätten till avdrag skall gälla det verkliga beloppet. Av ett förbiseende har någon reservation inte blivit avgiven på den punkten, varför jag, herr talman, ber att få yrka bifall till ifrågavarande motioner. Yrkandet sammanfaller med reservation 2, men av någon obegriplig anledning föreslås det i reservationen att den av oss väckta motionen skall avslås. Förvärvsavdragen är också någonting som vi har fått anledning att ta upp i en reservation. Inom vårt parti kan vi inte godkänna regeringens förslag, som går ut på att sänka förvärvsavdraget från maximalt 3 000 till 2 000 kr., och därför återkommer vi med vårt gamla förslag att avdrag skall få göras för de verkliga kostnaderna. Det nu föreliggan de skatteförslaget, som är särskilt ogynnsamt för familjerna, bör inte samtidigt få medföra att vederbörande får behålla ännu mindre del av sin arbetsinkomst genom att man på detta sätt ändrar avdraget för barntillsynen. Det måste vara rimligt att låta mödrarna ha kvar valfriheten att få bestämma över hur deras barnpassning skall ordnas. Det gäller inte minst dem som inte kan få den ekonomiska fördel som det innebär att placera sitt barn på ett barndaghem, för vilket samhället betalar huvuddelen av kostnaderna. Om barntillsynen skulle ordnas på detta sätt för alla, skulle det innebära kostnader på bortåt ett tiotal miljarder kronor för samhället, varför det aldrig blir möjligt att på den vägen helt lösa detta problem på ett tillfredsställande sätt. Detta krav från vår sida tillfredsställes givetvis också av yrkandet i reservation 3 och gäller oavsett om vederbörande har inkomst av tjänst, jordbruk eller annan rörelse. Det förekommer ofta att man också vårdar sina anförvanter hemma när de på grund av sjukdom eller lyte inte har möjlighet att klara sig själva. Avdrag vid beskattningen bör förekomma när någon påtar sig en sådan uppgift. Inte minst ur rent mänskliga synpunkter kan det vara av stort värde för vederbörande att bli skött hemma av en anförvant och kanske trots ett handikapp få stanna i familjens hägn. Det förslag som vi nu behandlar innebär att grundavdraget skall utgå med 4500 kronor men att detta successivt skall minskas vid högre inkomst. Så snart inkomsten uppgår till 30 000 kr. börjar en avtrappning med 20 procent av den ökade inkomsten vilken gör att hela avdraget har försvunnit vid en inkomst av 52 500 kr. Man har där återgått till ett gammalt system i skattelagstiftningen som för länge sedan har avskaffats. Detta system leder bl.a. till mycket höga marginalskatter. Av tabell nr 1 till vår reser vation framgår att marginalskatten ökar över vad som redan nu gäller vid en inkomst av 20 000 kr., vilken ökning når sin kulmen — med en ökning av 9,9 procent — vid inkomster mellan 30 000 och 35 000 kr. Det är ju rätt upprörande, att för varje ny hundralapp som en inkomsttagare i dessa inkomstlägen arbetar in kommer han att bli krävd på skatt med inte mindre än 60 kr. Det är, ärade kammarledamöter, sannerligen inte ett system, som leder fram till ett intresse för ökade ansträngningar. Moderata samlingspartiet kan inte godkänna, att vi i vår skattelagstiftning släpper den gamla principen om att man vid skatteuttagen måste ta hänsyn till skatteförmågan, och det är därför, som vi har reagerat mot att familjerna skall beskattas så hårt som detta förslag innebär. Det är nödvändigt att ta hänsyn till hur många som skall leva på inkomsten. En familj med t.ex. två barn kan inte ha samma skatteförmåga som en ensamstående med samma inkomst. En kvinna som är hemma och sköter om sina barn borde rimligen ha rätt till ett grundavdrag. Detta är så mycket mer motiverat som vi vet vad det kostar att vårda barnen på barndaghem. Därför bör även den som har varit hemma och vårdat sina barn ha rätt till någon lindring i beskattningen. Det går helt enkelt inte att införa ett system som innebär, att alla gifta kvinnor måste ut i förvärvslivet på en gång. Det finns helt enkelt inte tillgång till sådana arbeten överallt. Moderata samlingspartiet har för att dels minska verkningarna av den hårda marginalbeskattningen och dels lindra verkningarna av skattehöjningarna för familjerna i reservation 5 krävt, att det inte skall ske någon avtrappning av grundavdragen för barnfamiljerna, för ensamföräldrarna och för de familjer, där endast den ena maken har inkomst. I reservationen 6 har vi fullföljt ett motionsyrkande, att den, vars skatteförmåga varit nedsatt på grund av långva rig sjukdom, olyckshändelse, underhåll av nära anförvant eller dylikt, bör åtnjuta rätt till avdrag med ett belopp upp till 10 000 kr. i stället för enligt nu gällande regler 6 000 kr. Vidare kräver vi borttagande av det i detta sammanhang uppställda kravet på väsentligen nedsatt skatteförmåga. Trots att vi nu i framtiden får endast en skatteskala, behåller man fortfarande sambeskattningen mellan makar när det gäller inkomster av kapital. Här har vi eit av de många avstegen från logiken i förslaget. Endast om inkomsten understiger 2 000 kr. sker inte en sådan sammanläggning, men så snart inkomsten är högre, blir det en gemensam beskattning för hela kapitalinkomsten. Vi har därför i reservationen 8 fullföljt ett krav i en motion från vårt parti om att sammanläggning i varje fall inte bör ske för belopp under 5 000 kr. och då endast för det belopp som överstiger dessa 5 000 kr. De grupper som enligt det nya förslaget kommer att bli särskilt missgynnade är de faktiskt sambeskattade, d.v.s. jordbrukarna, företagarna och utövarna av de fria yrkena, där man och hustru gemensamt arbetar ihop inkomsten. Systemet med endast en skatteskala blir här särskilt orättvis, då dessa grupper träffas av en mycket hård marginalbeskattning när inkomsterna sammanläggs. Det är förvånansvärt att regeringen verkligen kan lägga fram ett förslag med en så graverande orättvisa som den som här uppstår. Moderata samlingspartiet kan inte vara med om ett sådant beslut, och därför har vi i vår partimotion och i reservationen 9 krävt, att inkomsten skall kunna fördelas på makarna i förhållande till utfört arbete och till arbetets art; vi vill med andra ord ha en så kallad makelön. Skulle mot förmödan detta förslag slås ut i en kommande kontrapropositionsvotering kommer vi att i andra hand stödja yrkandena i mellanpartiernas reservationer 10 och 11. Vi tar dock avstånd från motiveringarna i dessa reservationer. Vi är nämligen inte nöjda med förslagen men anser det vara bättre än ingenting alls. Särskilt reagerar vi emot den i dessa reservationer gjorda diskrimineringen av de makar som är behjälpliga inom företaget genom att man inte vill gå med på en högre lön än tre basbelopp, vilket motsvarar en högsta lön av endast 18 600 kr. Det finns inte många arbetsinkomster i dag som understiger detta belopp. Folkpensionärerna drabbas mycket hårt i beskattningshänseende, när de har eit arbete som medför inkomster vid sidan av pensionen. Detta beror dels på att det behovsprövade bostadsbidraget blir föremål för avtrappning, dels på att rätten till avdrag på grund av nedsatt skatteförmåga minskar allteftersom inkomsten stiger. Det innebär att marginalskatten inte sällan blir mycket hög, ofta 90-procentig och ibland ända upp till 100-procentig. Vi menar att något måste göras för att ytterligare reducera dessa icke önskvärda verkningar av vår skattelagstiftning. För att förbättra folkpensionärernas skatteförhå!landen har vi därför i vår partimotion och i reservationen 13 yrkat på att folkpensionärernas grundavdrag alltid skall vara lika stort som den utgående folkpensionen för att denna därmed i princip skall bli skattefri. I moderata samlingspartiets partimotion har vi också aktualiserat problemen för de fulltidsarbetande med mycket låga inkomster. Utredningar har visat, att det bland dessa inkomsttagare finns många som har skattefria inkomster på grund av sjukdom m.m. Det rör sig också om sådana som gjort värnplikt eller studerat under en viss del av året eller sådana vilkas inkomst kanske består av en mindre avkastning av kapital. Här gäller det därför att hjälpa dem som arbetat hela året men ändå haft liten inkomst. Det är ju dessa som kan betraktas som de verkliga lågin komsttagarna, och något bör göras för att begränsa deras skatter. Utskottet har också varit enigt på denna punkt och i skrivningen begärt att något skall göras så snart behövliga tekniska undersökningar är färdiga. Jag förstår egentligen inte reservationen 15, eftersom utskottet praktiskt taget bifallit våra motioner. Detsamma torde också kunna sägas om reservationen 18 beträffande kompensation till kommunerna. Utskottet är enigt om att en sådan kompensation skall utgå samt att utredning bör sättas i gång för att undersöka problemet. Utredningen har för övrigt redan tillsatts. I vår huvudreservation har vi också reagerat mot att kommunalskatteavdraget inte längre får vara avdragsgillt; detta hör till de områden som måste bli föremål för en närmare utredning. Under årens lopp har vi lärt oss, att den socialdemokratiska politiken krävt ständigt nya skatteuttag av medborgarna. Detta har medfört att vårt land fått det högsta skattetrycket i den fria världen. Socialdemokratin har därvid haft den bästa bundsförvanten i den ständigt pågående <:penningvärdeförsämringen. Samtidigt som behovet av nya skatter gjort sig gällande har vi även fått uppleva att de inflationistiska verkningarna genom vårt progressiva skattesystem givit staten större skatteinkomster. Då medborgarnas inkomstökningar = fört upp dem till högre skatteskikt har de måst betala högre skatt på de nya inkomsterna än på de gamla. Vidare har värdet av ortsavdrag o. d. urholkats genom penningvärdeförsämringen. I verkligheten har sålunda den inflationistiska politiken inneburit kraftiga skattehöjningar utan att riksdagen fattat några beslut. Det kan inte vara rimligt att ett sådant system får fortbestå, eftersom det ju innebär att beskattningsrätten inte längre ligger hos riksdagen. I tidigare högerpartiet, nu moderata samlingspartiet, har vi sedan årtionden hävdat den uppfattningen att skatteska lorna och de olika avdragen vid beskattningen skall vara indexreglerade, så att vi inte får denna form av skattehöjningar som är alltför bekväm för en skattehungrig regering. I vår partimotion har vi därför även i år krävt införande av ett system som förhindrar en urholkning av avdragens värde och som inte höjer marginalbeskattningen utan riksdagens hörande, Detta krav har vi fullföljt i reservationen 20, där vi krävt att vårt förslag skall genomföras redan fr.o.m. nästa år. Om det förslaget skulle falla igenom vid votering om kontraproposition kommer vi att stödja mittenpartiernas reservation, även om deras förslag har den nackdelen, att det inte avses skola träda i kraft den 1 januari 1971 då man har anledning räkna med en kraftigare inflationistisk utveckling. Eftersom det inte så sällan förekommer att vissa inkomsttagare är ur stånd att till fullo utnyttja sina avdrag vid beskattningen har vi krävt tillsättandet av en utredning med uppdrag att undersöka möjligheterna att införa en form av negativ beskattning. Detta skulle nämligen kunna vara till stor fördel för låginkomsttagarna. I reservationen 24 har vissa punktskatter aktualiserats och krav framförts om omedelbart upphävande av försäljningsskatten. Därvidlag har jag ingen annan uppfattning än motionärerna och reservanterna, men eftersom utskottets skrivning i det fallet är mycket stark och de facto innebär att denna skatt snarast möjligt bör försvinna har jag ansett det vara mera värdefullt med en gemensam skrivning än att kräva omedelbara åtgärder i en reservation. Jag tror att den skatten kommer att försvinna nästa år och hoppas att vi får ett förslag därom från regeringen till höstriksdagen. I förslaget om skatteomläggningen förekommer inga ändringar i företagsbeskattningen, men denna har tagits upp i några motioner.

De som inte kan betala skatten på grund av likviditetsbesvär skulle få kredit med erläggandet av skatten genom utfärdande av en skuldförbindelse till staten på motsvarande belopp. Först och främst skulle ett upplösande av de dolda reserverna innebära att företagens motståndskraft = allvarligt nedsättes och de anställdas trygghet äventyras. Vidare skulle åtgärden innebära en klar socialisering av det svenska näringslivet. Därför vill jag fråga utskottets majoritet, om man verkligen står bakom detta krav. Det sägs nämligen i utskottets utlåtande att man förutsätter att den frågan blir föremål för utredningens uppmärksamhet. Jag vill gärna ha svar, helst av finansministern själv, om man ställer sig bakom detta yrkande eller om motionskravet kommer att slängas i en papperskorg på finansdepartementet. Jag har här redogjort för detaljerna i de yrkanden som vi från vårt parti har ställt och som vi anser nödvändigt att ta hänsyn till om det framlagda skatteförslaget skall genomföras. I moderata samlingspartiet menar vi också att det är nödvändigt att ordentligt gå igenom hela skattefrågan, vilket bör ske genom tillsättandet av en parlamentarisk utredning, som bör komma till stånd med det snaraste. Den bör syfta till att skapa ett skattesystem som verkligen befordrar arbetsvilja, företagsamhet och sparande. Den direkta beskattningen bör utformas så att den befordrar resurs tillväxten i samhället i stället för att minska den. En snabb utveckling mot ökat internationellt samarbete medför att även vi måste tillse att vårt skattesystem bättre kommer att överensstämma med andra länders, så att vi får konkurrens på någorlunda lika villkor. Skattesystemet måste vara så utformat, att det verkligen gynnar den som arbetar hårt och som är villig att taga ansvar. inkomst, inte av bidrag. Det är nödvändigt att hänsyn tages till skatteförmågeprincipen och att en samhällsstärkande familjebildning såsom grunden för samhällets fortbestånd gynnas. Det förslag som lades fram av skatteberedningen för några år sedan tillgodosåg i långa stycken en sådan utveckling, men det blev aldrig genomfört. Det är därför nödvändigt att en parlamentarisk utredning under medverkan av bl.a. arbetsmarknadens parter får arbeta fram ett nytt sådant förslag. Det är också angeläget att vi i hävdvunnen demokratisk ordning får tillfälle att offentligt diskutera ett sådant förslag.